Herr talman! När debatten nu pågått så länge finns det knappast några nya avsnitt att beröra. Men det är förklarligt och även försvarligt om det blir en del återupprepningar när en så stor och betydelsefull fråga behandlas. I dagens debatt om riktlinjerna för jordbrukspolitik, som svarar emot den debatt som förekom i riksdagen för 20 år sedan, finns det anledning framhålla att det blir ett för jordbruket mycket betydelsefullt beslut som i dag skall fattas. även om det är så, som jordbruksministern sade för drygt en vecka sedan, att jordbruket varken står eller faller med hushållningssällskapen eller lantbruksnämnderna blir det nog ändå, som det är tänkt, ett för landsbygdens framtid rätt avgörande beslut. Det är förklarligt att debatten tar lång tid när det är 20 år sedan det förekom en för jordbrukets del jämförbar debatt. Jag vill för min del även påtala att det råder en underlig ordning ' här i riksdagsarbetet. Detta för jordbruket så stora och betydelsefulla förslag har, som redan sagts, behandlats under stor tidsnöd. Det är inte många dagar jordbruksutskottet har haft för sin behandling, men som i någon mån åhörare vid väggen i jordbruksutskottet måste jag ändå uttrycka min beundran för utskottets grundliga genomgång av 'denna proposition. När det inte har 'funnits annan möjlighet har man inte dragit sig för att använda nattens sena timmar för utskottsbehandling. Nog måste man ändå anse, att när den stora jordbruksutredningen tog nästan sex år på sig för att lägga fram sitt förslag, borde riksdagen, som ändå skall fatta beslut, få längre tid för sitt ställningstagande än som nu kunnat bli fallet. även om det är prisförhandlingarna som, enligt vad jordbruksministern framhöll, bär skulden, är det olyckligt med den tidsnöd som här förekommit. Den som var med i riksdagen för 20 år sedan och då efter bästa förmåga följde händelserna omkring det stora beslut, som fattades om den framtida jordbrukspolitiken, kan erinra om att även då hade förslaget föregåtts' av långa och omfattande utredningar. Även den gången förekom en allmän och omfattande debatt om förslaget, vilket jordbruksministern i dag Har framhållit. En jämförelse med det: nu aktuella förslaget visar, att vad som nu föreslås är något helt annat än vad som föreslogs och beslutades för 20 år sedan. Men tyvärr gav man även då, liksom vid många andra tillfällen, löften till jordbruket som inte har blivit infriade. Man kan tänka på löftet om att den som hade sitt arbete vid ett jordbruk, vilket då ansågs vara rationellt och av den storleksordning som man då ansåg vara riktig, i inkomsthänseende skulle likställas med en industriarbetare. Det löftet har aldrig blivit infriat. Med den erfarenhet vi har kan befaras, att den garanti socialdemokraterna nu utfärdar om att bevara ett livskraftigt svenskt jordbruk och en likvärdig ekonomisk standard med andra yrkesgrupper, varken är eller kommer att bli någon garanti för framtiden, utan bara ord som inte förpliktar till ett sådant resultat. Utvecklingen har gått fort under dessa tjugo år, ja, så fort att den statliga jordbruksrationaliseringen många gånger inte hunnit med. Den gången var den önskade storleken på jordbruken bara 10—20 hektar, eller vad som kallades för ett basjordbruk. För tjugo år sedan var det en stor debatt om produktionens storlek. även om den inte direkt fastställdes, debatterade man om den skulle vara 92 eller 96 procent av den totala konsumtionen. Nu skall produktionen i det svenska jordbruket sänkas till 80 procent in på 1970-talet. År 1947 var motiveringen att vi måste rationalisera, så att jordbrukarna i tillräcklig omfattning stannade kvar i sitt yrke. Nu försöker man inte dölja från socialdemokratins sida, att meningen är att så många som möjligt försvinner bort från jordbruket, för att andra yrken skall få tillgång till den arbetskraften. Kanske kan man uttala den förhoppningen att bortrationaliserade jordbrukare skall slippa att ställa sig i några framtida arbetslöshetsköer. Ingen vet, och ingen kan garantera i vår ovissa och osäkra värld, att här framdeles kommer att vara riklig tillgång på arbete. För att belysa hur tankarna och stämningen var för tjugo år sedan vill jag gärna citera några rader ur ett anförande som hölls i andra kammaren den 20 juni 1947 av en mycket framstående ledamot av jordbruksutskottet, även ledamot av utredningskommittén, den s.k. 27-mannakommittén. Han uttalade i rationaliseringsdebatten bl.a.: »Syftet med hela detta vittomfattande program har varit och är, som jag fattat det, att sanera de jordbruk som eljest skulle komma att läggas ned och försvinna eller läggas för fäfot. Det gäller alltså inte att människorna till äventyrs skulle bli färre, utan att hindra att hela trakten avfolkas. Jag tror att de som ute på landsbygden sett förhållandena har fått ett tillräckligt skrämmande intryck av hur en sådan verklig avfolkning kan gestalta sig och hur hopplöst det är att sedan få en återvändo till stånd.» — Så långt ett citat från debatten för tjugo år sedan. Vid den tidpunkten kunde man inte förutse den enorma avfolkning som skulle ske från jordbruket och den rena landsbygden. Utvecklingen har i många fall gott fortare än beräknat. Jag tror ändå inte man kan säga, att den statliga rationaliseringsverksamheten just har betytt något. De brukningsdelar, som i dag brukas, är bara: några få bektar större än de som brukades 1947. Brukningsdelarna hade säkert varit större, rationaliseringsarbetet hade gått fortare om det mera fått ske under frihetens principer och litet mindre med hjälp av tvångslagar. Lantbruksnämnderna har även ibland varit ett hinder för en förnuftig rationalisering. En förhoppning bör uttalas att det inte blir på samma sätt i fortsättningen. Vad man här har anledning reagera emot är alla försök att driva bort jordbrukarna från jordbruket och landsbygden. Denna utveckling fortgår utan att regering och riksdäg behöver göra några insatser. Kanske dröjer det inte så länge innan problemen med livsmedelsförsörjningen, problemen med det. få tal människor, som stannar kvar på landsbygden, blir så stora, att man inser, att statens medverkan till avfolkningen ändå var olycklig. Glesbygdernas problem blir säkert inte så lätt att lösa. Hur skall det bli i skogsbygderna, när det bara finns en och annan människa eller familj kvar? Själva utvecklingen kommer att medverka till att bygden ytterligare avfolkas. Säkert kommer många att flytta bort från gården och jordbruket därför att det blir så ensamt. Mjölkbilen hämtar inte längre mjölken, slakteribilen hämtar inte slaktdjuren, och det blir svårare med all annan service för den ensamma familjen. En annan sak som bjuder emot är alt samtidigt som den stora världssvälten ökar skall Sverige minska sin livsmedelsproduktion, vilket också har berörts i dagens debatt av flera talare. Ingen tror att världssvälten i det långa loppet kan avhjälpas med livsmedelsleveranser från andra länder, utan det förhåller sig så som man sade i Amerika vid jordbruksutskottets besök där förra året: världssvälten kan avhjälpas endast genom att varje land lär sig producera vad det egna landet behöver. Men det uttalades också vid flera tillfällen, att det är alla länders skyldighet att i den mån de har möjlighet härtill genom livsmedelsleveranser till de svältande länderna så långt som möjligt lindra nöden och lidandet under en övergångsperiod. Ett antal år är det som våra plikter på det sättet kommer in i sammanhanget. Jag delar jordbruksministerns uppfattning att världssvältens problem inte kan lösas i Sverige. Som vi fick höra vid så många tillfällen under jordbruksutskottets resa i USA, ansåg man emellertid där att alla länder efter sin förmåga borde hjälpa till med livsmedelsförsörjningen i de svältande länderna. Vi fick också höra vid flera tillfällen att i USA talar ingen illa om jordbruket. Alla vet vad jordbruket betyder för oss, sade man, inte minst för vad vi åtagit oss ute i världen. : Världssvälten är så stor att de svenska tegarna inte bör läggas ner genom att staten driver på utvecklingen. Skall jordbruksproduktionen minska, borde det ske helt och hållet under frihet och frivillighet utan några som helst påtryckningsmedel. Om man tror att det skall bli en stor samhällsekonomisk vinst på ett krympande jordbruk, kan det lätt bli stora missräkningar. Såsom understrukits tidigare i denna debatt, kommer säkert den dag då Sverige behöver köpa betydande kvantiteter livsmedel på världsmarknaden. Det finns inga garantier för att vi då kan köpa livsmedel till låga priser och att livsmedelskostnaderna 'kommer att sjunka som man beräknat. Jag skall inte på något sätt i detalj gå igenom vare sig utskottets förslag, reservationerna eller vad högerpartiet föreslagit i sin partimotion. Bara några ord till i största allmänhet. Även jag vill säga några ord om deltidsjordbruket. Deltidsjordbruket eller, som det tidigare har kallts, stödjordbruket har sin stora betydelse inte minst i den bygd som jag representerar. Där hemma i skogsbygderna är det bara i undantagsfall staten kan uträtta: något av värde i rationaliseringssyfte. Det går i många fall inte att skapa vad som nu menas med rationella jordbruk. Sedan må man från socialdemokratiskt håll tala hur mycket som helst om ratt vi framöver skall ha bara rationella jordbruk. I södra delen av Älvsborgs län har lantbruksdirektören nyligen talat om, att i genomsnitt hälften av de på jordbruket boende har sysselsättning utanför jordbruket och har ofta därifrån sin huvudsakliga inkomst. Folk bor på sina gårdar men arbetar i stor utsträckning inom industri och andra näringar. Det är därför inte utan: anledning som högerpartiet i sin motion har' er inrat.om den ställning som deltidsjordbruket intar. Vi har uttalat att många människor här har funnit en passande livsform, varför möjlighet bör ges att vid förvärv erhålla kreditgarantier även för denna form av jordbruk, samt att detta borde vara särskilt aktuellt i en tid med utpräglad bostadsbrist. Med stor tillfredsställelse konstateras att oppositionspartierna i reservation nr 6 lämnar ett kraftigt stöd åt denna vår uppfattning. Genom att staten trycker på och vill medverka till att gårdarna lägges ned så snart som möjligt ute i glesbygderna kan man befara, som jag redan har antytt, att det kommer att uppstå många sociala problem. I högermotionen har redovisats att jordbrukarna måste vara beredda att göra stora kapitalinvesteringar. I det beslut som nu skall fattas blir det inte klarlagt, hur kapitalfrågorna skall lösas för framtidens jordbrukare. Den hjälp de kommer att få av lantbruksnämnderna blir otillräcklig. Prispolitiken är också osäker och oviss. Avgångsvederlaget tycker vi är en olämplig form varmed jordbrukarna skall lockas att överge jordbruket. Det kan väcka stor uppmärksamhet och irritation ute i bygderna, att här skall erbjudas en extra premiering med ett belopp på i vissa fall 6 000 kronor för att vissa jordbrukare skall sluta sin yrkesutövning och flytta bort från bygden. Denna premiering blir för många ett illa omtyckt lockbete, och vi har därför föreslagit en annan konstruktion av detta bidrag. I dagens debatt har det talats mycket om jordbrukets framtida bekymmer. Det var en stämning, tyckte jag, i kammaren som vi sällan upplever, när min partikamrat herr Isacson vemodigt talade om den överflödige småbrukaren.

Den som tror att allting skall regleras och styras av staten blir ofta missräknad. Det är svårt att bestämma och forma utvecklingen för landets jordbrukare: Det händer så lätt att resultatet blir annorlunda mot vad man tänkt sig. Det är den erfarenhet som vi har av det beslut, som fattades för tjugo år sedan, och i detta avseende blir nog erfarenheten densamma under tider som kommer. Jag ber, herr talman, att få instämma i de yrkanden som redan har framställts av herr Eskilsson.

Herr talman! Både deltidsjordbruket och småbruket har redan diskuterats så mycket att det kan synas onödigt att ta till orda beträffande dessa frågor, men låt mig anföra några synpunkter som praktisk deltidsjordbrukare och skogsarbetare. Det är kanske en ödets ironi att denna halvtomma kammare skall avvecklas samtidigt som småbrukarstödet definitivt kommer att avvecklas, alltså till 1971. Propositionen och <utskottsutlåtandet har ju föranlett mycket långa diskussioner och även avvikande meningar inte minst här i debatten, Låt mig bara litet grand skissa bakgrunden och varför jag ser det så att småbruket redan har avvecklats i mycket stor utsträckning. Fastighetsdelningarna kom i gång mot slutet av 1800-talet, när sågverksdöden satte in och jorddelningen släpptes helt fri genom en lagstiftning som beslutades åren 1881 och 1886. Man styckade då en massa hemman till små brukningsdelar — fastigheterna klövs och delningen var ohämmad. Först år 1926 kom den nya jorddelningslagen, där man på nytt återinförde kontrollen över jorddelningen och begränsade densamma under 1930-talet och dess senare del. Så följde 1948 års jordförvärvslag, som kanske förhindrade delvis ytterligare hemmansdelningar och avsöndringar. De flesta deltidsjordbruken tillkom under 1940-talet, bl.a. genom statliga åtgärder. Vi fick arbetarsmåbruken — egnahemsjordbruken som de kallades — via egnahemsjordbrukslånen. Skogsarbetet var också deltidsarbete, liksom vägarbetet och byggnadsarbetet. Innan staten övertog vägväsendet var faktiskt vägarbetaren deltidsarbetare och måste för att kunna livnära sig och sin familj skaffa en del av sin försörjning genom jordbruk. Detsamma var förhållandet med skogsarbetaren. Man vistades långa perioder borta i skogen, och det var kvinnans lott att sköta deltidsjordbruket och ladugården. Detta var ett tungt arbete för kvinnan, som många gånger samtidigt hade stor familj. Det resulterade i att småbruken blev impopulära hos ungdomen mot slutet av 30-talet och under 40-talet. I synnerhet efter andra världskriget var de inte längre attraktiva för ungdomen, särskilt inte för flickorna. Förutsättningen för småbrukets bedrivande var ju att kvinnan skötte jordbruket när mannen var ute i skogen eller i annat förvärvsarbete och familjen inte hade någorlunda fullvuxna barn. Det har också förekommit att småbrukarna skickat sina ungdomar till skolor av olika slag. När fadern sedan blev gammal efterträdde de inte honom. Då hjälp behövdes bl.a. i ladugården anställde man folk. I Tornedalen var det t.ex. mycket populärt att anställa ungdomar från finska sidan, där levnadsbetingelserna var sämre än hos oss. Detta går inte numera; man kan för närvarande inte få hjälp i jordbruket ens från den finska sidan. Därför har en stor del av t.ex. Tornedalens familjejordbruk och småbruk försvunnit. Givetvis har också de krav medverkat, som på ett mycket tidigt stadium ställdes bl.a. av skogsarbetarnas fack liga organisationer, om fast anställning hos de stora skogsbolagen och domänverket. Det kravet var mycket svårt att genomföra. I dagens läge är det arbetsgivaren som kräver att skogsarbetaren skall vara fast anställd, och det finns ingen återvändo i det avseendet. Av den anledningen har många måst nedlägga sina småbruk därför att de inte orkar med både-och — att året om arbeta hos sin ordinarie arbetsgivare men ändå sköta sitt deltidsjordbruk. Familjejordbruket har till viss del drabbats av svårigheterna att kunna få lämplig arbetskraft på grund av dessa förhållanden. Det har i dag talats mycket om kombinerade jordoch skogsbruksfastigheter. Jag har inget emot en sådan kombination. Jag har tvärtom goda erfarenheter av den men vill ändå uttala mina tvivel om hur kombinationen kommer att fungera på längre sikt. Bondeskogsbruket sköts ju fortfarande i regel av jordbrukaren och skogsägaren själv. Undantag förekommer dock i stor utsträckning sedan sambruksområden och samverkansområden har bildats i landet. I synnerhet när det gäller sambruksområdena har det blivit nödvändigt att anlita fast anställd skogsarbetskraft. Jag ifrågasätter om brukaren själv i längden kan fortsätta med skogsarbetet. Om han är en av delägarna i sambruksområdet måste han hålla i gång arbetet med fast anställt folk, som han skall kunna sysselsätta året om. Dessa problem kommer säkert förr eller senare att visa sig vara ganska besvärliga. Det är nämligen inte möjligt i längden att rekrytera folk till skogsarbete utan att fast anställa arbetarna. För att inte våra jordbruksarealer, särskilt i bygder där jordbruket tidigare har bedrivits i form av småbruk och familjejordbruk, helt skall försvinna — familjejordbruk av en viss storlek kommer säkerligen även i fortsättningen att kunna drivas — fordras givetvis en rationalisering mot större enheter. Det förhållandet att många av de deltidsanställda jordbrukarna och även familjejordbrukarna har upphört med sina jordbruk ligger kanske mera på ett psykologiskt än ekonomiskt plan. I varje fall strax efter det senaste världskriget satte jordbrukarorganisationerna — eller föreningsrörelsen — in en mycket hård och jag vill påstå negativ propaganda, som gick ut på att jordbruket i ekonomiskt hänseende inte lönade sig. Denna propaganda har givetvis så småningom burit frukt. Man har på det sättet måhända propagerat ihjäl en hel näring i många av de bygder där näringen med fördel kunnat drivas som ett komplement. Man har många gånger fått den uppfattningen att det inte varit så ekonomiskt ogynnsamt att driva ett jordbruk som denna propaganda har velat göra gällande; med andra ord har propogandan slagit över.

Denna propaganda slog således över i ett eller annat avseende, och att man i den överdrev ganska betydligt står alldeles klart. Utredningens betänkande var ändå inte tryckt vid den tidpunkten, och man visste över huvud taget inte vad som skulle komma i en blivande proposition. Jag tror att det tidigare utgående småbrukarstödet på grundval av mjölkproduktionen är en av de bakomliggande orsakerna. Avskaffandet av det s.k. mjölkproduktionsbidraget skedde i fullt samförstånd inom koalitionsregeringen mellan socialdemokrater och centerpartister. Man övergick då till arealbidrag, som alltså utgått ända Det har i detta sammanhang förekommit en del misshälligheter därför att en mängd personer som aldrig brukat någon jord kunnat få dessa arealbidrag. Det har för att erhålla sådana bara fordrats, att man ägt en jordbruksfastighet av en viss åkerareal och att man icke överskridit de inkomstoch förmögenhetsgränser som varit stipulerade. Jag skulle tro att det hade varit lyckligast om man hade fortsatt att ha bidragen knutna till mjölkproduktionen. Jag förstår mycket väl att man ville ha den nuvarande ordningen för att minska mjölkproduktionen. Man har alltså sett en mängd spöken i dessa frågor. Man har från regering och riksdag och i synnerhet från oppositionen velat göra gällande, att arcalbidragen skulle ha en så stor ekonomisk betydelse att personer på grund av dessa skulle fortsätta att bedriva sina småbruk. Det är fråga om Ööverdrifter från båda håll.

De belopp som utgår i småbrukarstöd har alltså icke någon som helst betydelse. Man måste ju komma ihåg att detta är beskattningsbara pengar såsom all annan inkomst. Jag tycker därför att man i årets debatt om övergångsbidragen mer eller mindre överdriver arealbidragens och leveranstilläggens betydelse. Det har hävdats att de för många som har en låg inkomst inneburit ett värdefullt tillskott, detta kan jag instämma i, men någon avgörande betydelse för om ve dåerbörande skulle fortsätta småbruksdriften eller inte har dessa bidrag sannerligen icke haft. Herr talman! Jag vill nämna några ord om de i utskottsutlåtandet föreslagna övergångsbidragen. Jag vill beteckna hela detta förslag som ett kvalificerat kineseri. För arealbidragen har tidigare gällt en inkomstgräns och en förmögenhetsgräns samt dessutom en arealgräns. För leveransbidragen har icke någon av dessa gränser tillämpats. Nu införs en åldersgräns för dessa övergångsbidrag, som skall utgå under fyra år. Jag tror att det blir mycket svårt att i den praktiska tillämpningen följa de bestämmelser, som är skrivna, utan att det åtminstone utfärdas mycket detaljerade tillämpningsföreskrifter. Jag fasar över den mängd besvär som kommer att riktas till lantbruksnämnderna, i synnerhet i den mån det blir diskussioner om åldersgränser under 55 år och huruvida bidraget skall utgå av sociala skäl. Jag skulle tro att man med någon möda skulle ha kunnat skapa enklare regler för dessa övergångsbidrag som nu föreslås. Jag tror inte heller att avgångsbidragen kommer att ha någon avgörande betydelse för avhändandet av fastigheter tillhörande ett rationellt jordbruk. 6 000 kronor är ändå i dessa sammanhang ett tämligen litet belopp. Jag tror inte att man kommer att få så särskilt många jordbrukare att avhända sig sina fastigheter för att erhålla detta avgångsvederlag. Också detta har ju en åldersgräns. Jag vill säga, herr talman, några ord om det extra mjölkpristillägget för Norrland. I reservation 10 finns ett förslag att det skall höjas med 25 precent. Det verkar givetvis mycket. Det skulle innebära en ökning av de statliga utgifterna med 8 miljoner kronor. För 4 procentig mjölk utgår för närvarande detta extra mjölkpristillägg enligt propositionen med maximum 10,3 öre per invägt kilogram och lägst 1,4 öre per kilogram. Jag vet inte om dessa 25 procent skall räknas på genomsnittet eller skall differentieras. Om jag förutsätter att Norrbotten har det högsta mjölkpristillägget, 10,3 öre, blir 25 procent på detta i runt tal två och ett halvt öre per invägt kilogram mjölk. Jag skall också nämna några ord om utjämningsavgifterna i detta sammanhang. Utjämningsavgifterna utgör enligt propositionen 28 öre per invägt kilogram mjölk till SMR; det gäller alltså konsumtionsmjölk. Meijeriföreningen får givetvis ett lägre belopp, beroende på hur stor procent av mjölken som används för tillverkning av ost, smör och andra produkter. Efter vad jag kan konstatera betalar t.ex. Norrbottens läns producentförening mera i utjämningsavgifter till SMR för att subventionera smörframställningen söderut i landet än vad föreningen får in i form av statliga bidrag. Det är en ful tanke! Det är väl ändock inte meningen att denna 25-procentiga höjning — om reservationen skulle gå igenom i riksdagen — också kommer att tas ut i form av högre utjämningsavgifter för att innan mjölkregleringen helt upphör subventionera smörframställningen i Övriga delar av landet. Det skulle sannerligen inte vara till nytta för det norrländska jordbruket, om så skulle bli fallet. Om reservationen går igenom hoppas jag att hela höjningen verkligen går till det norrländska jordbruket, utan att man höjer utjämningsavgifterna relativt sett. Då man läser det särskilda yttrandet under punkt 6 om mjölkregleringens bibehållande eller avskaffande, får man det intrycket att de som svarar för yttrandet är tveksamma om mjölkregleringen skall avskaffas i den takt som propositionen föreslår. Det skulle givetvis, herr talman, vara mycket mera att säga om dessa ting. Jag skulle vilja beteckna många av de aktioner som här skett såsom utslag av en politisk propagandaverksamhet. Jag vill inte använda grövre ord än nö den kräver, men det uppstår en misstanke om att man här inte strävat efter att komma till någon överenskommelse mellan de olika partiernas representanter i jordbruksutskottet. Här vill man vara på olika linjer. Det är kanske politiskt betingat.

Herr talman! Tiden är långt framskriden. Många talare har redan avbetat debattfältet, och jag skall därför försöka bli så kortfattad som möjligt och begränsa mig till ett par tre punkter i berörda proposition. I propositionen om riktlinjer för jordbrukspolitiken utvecklas angelägenheten av att en snabb minskning sker av jordbruksproduktionen. Den bör, sägs det i propositionen, sjunka till den nivå som krävs för en god livsmedelsberedskap. Detta betyder att jordbruksministern i propositionen ansluter sig till jordbruksutredningens bedömning, att 80 procent självförsörjningsgrad är tillräcklig. Jordbruksutredningen förutsatte att vid en nedbantning av produktionen till 80 procent måste en betydande nedläggning av åkerareal ske i vissa delar av landet. Företrädesvis skulle detta drabba skogsoch mellanbygderna i Norrland och västra Svealand. En krympning av produktionen avses till väsentlig del ske i fråga om mjölk och kött, de viktigaste produktionsgrenarna framför allt i Norrland. Utredningens målsättning anses betyda att man måste lägga ned mellan 800 000 och 1 miljon hektar åker. Det är ganska mycket, inte minst med den jämföelsen att det i de sex nordligaste länen i dag finns endast 500 000 hektar åker. Jordbruksministern har i propositionen anslutit sig till den 80-procentiga självförsörjningen, samtidigt som han i annat sammanhang har uttalat, att flera skäl talar för att en betydande jordbruksproduktion upprätthålles i Norrland. Detta är, som jag ser det, två oförenliga synpunkter. Vilken skall man tro på av dessa meningsyttringar? Tyvärr torde det vara realistiskt att räkna med att jordbruksministern håller fast vid de 80 procenten och delvis överger Norrland. Det är ju inte första gången som norrlandsproblem har haft svårt att vinna gehör i regeringskretsar. Varken i utredningen eller i propositionen har det redovisats vilka konsekvenser en så omfattande nedläggning som det här är fråga om skulle komma att få för vederbörande bygder. Det är omöjligt att godta ett jordbrukspolitiskt program, vars konsekvenser inte har klarlagts bättre. Uppenbarligen kan utglesningen av jordbruksproduktionen i en bygd endast drivas till en viss gräns. Överskrides denna gräns, omöjliggöres en rationell insamling och förädling av produkterna liksom upprätthållandet av distributionen av förnödenheterna. Därmed försvinner förutsättningarna för en fortsatt jordbruksproduktion. I norra Sverige är man på många håll nära denna gräns. Det innebär att en ytterligare minskning av totalproduktionen inte kan få ske, om jordbruksproduktionen över huvud taget skall kunna fortsätta i dessa bygder: I den föreliggande propositionen saknas den helhetssyn på jordbrukspolitiken som jag anser vara nödvändig. Särskilt bör de lokaliseringspolitiska aspekterna på produktionsmålsättningen klarläggas. Jag tror att vi kan vara helt överens om att vi, om vi framför allt i Norrlands inland skall kunna upprätthålla en nödvändig och nöjaktig serviceverksamhet, behöver såväl behålla den nuvarande produktionsvolymen i jordbruket som öka ansträngningarna för att lokalisera industrier till berörda trakter. Jordbruket är vid sidan av skogsbruket den viktigaste basnäringen för huvuddelen av Norrland, och dess fortbestånd är en nödvändig förutsättning för exempelvis turistnäringen. Turistnäringen måste i stor utsträckning bygga på en bofast befolkning. Ingen är intresserad av att söka sig till en bygd där odlingslandskapet har växt igen med buskar, bygden förslummats och där inte ens den mest elementära samhällsservice kan existera på grund av att utglesningen av den bofasta befolkningen har drivits för långt. Vid utformningen av jordbrukspolitiken är det nödvändigt att beakta naturoch landskapsvårdens intressen. Detta är inte bara ett egoistiskt intresse för de människor som bor permanent i byg den, utan i lika hög grad ett intresse för de jäktade storstadsmänniskor som söker sig dit på sin fritid. Jag vill med skärpa framhålla att det utifrån dessa synpunkter är ytterst viktigt att vidta åtgärder som hindrar en långtgående krympning av jordbruket i Norrland. Frågan måste följas mycket uppmärksamt, och erforderligt stöd lämnas för att hålla produktionen uppe. Satsningen på KR-jordbruk betyder mycket härvidlag, och det är viktigt att detta stöd ges en ökad spridning. Det skall inte gå till så att vissa bygder får detta stöd, medan andra ställs utanför. I detta sammanhang kan det vara anledning att något beröra det kombinerade företaget jordoch skogsbruk. Såväl i jordbruksutredningen som i propositionen har problemet jord-skog behandlats mycket knapphändigt. Jag beklagar att de i och för sig nödvändiga och angelägna utredningar som pågår beträffande skogliga problem inte blivit synkroniserade med jordbruksutredningen, så att man kunnat få en samtidig helhetsbild av dessa näringars förutsättningar i framtiden. Flera remissinstanser har kritiserat jordbruksutredningens inställning till nämnda fråga. Sålunda pekar bl.a. skogsstyrelsen på att i utredningen saknas en närmare analys av och ett ställningstagande till frågan om vilken roll skogsbruket bör och kan spela för jordbruket i framtiden. Således har möjligheterna till kompletterande vintersysselsättning i skogsbruket inte närmare utretts. Inte heller har man behandlat skogsbrukets och jordbrukets beroende av varandra för att i glesbygderna skapa underlag för en bosättning med tillfredsställande social miljö. Behandlingen av det kombinerade jordoch skogsbruket är självfallet av särskild vikt för Norrland men även för stora områden i andra delar av landet, Denna företagsform har vid alla I&..samhetsundersökningar «visat sig överlägsen i dessa bygder. Kombinatio nen ger nämligen speciella fördelar ur olika synpunkter. Jag kan därför inte acceptera, att man vid bedömningen av olika rationaliseringsåtgärder gör en konstlad uppdelning av företaget i en jordbruksdel och en skogsbruksdel. Departementschefen har på ett ställe i propositionen uttalat följande: »Vid kombinerade jordoch skogsbruk bör liksom nu gäller för den särskilda rationaliseringsverksamheten i bl.a. Norrland härjämte jordbruksdelen ha sådan omfattning och effektivitet att investeringarna i den delen blir lönsamma.» Innebörden härav är som synes oklar. En viss oro bland brukarna av de kombinerade företagen har därmed uppstått. Det vore därför synnerligen önskvärt att vid behandlingen här i kammaren understrykes, att uttalandet icke innebär att som förutsättning för rationaliseringsstöd skall gälla, att jordbruksdelen ensam har full bärkraft. Även skogsbruket på fastigheten skall givetvis räknas in vid bärkraftsoch lönsamhetsbedömningen. Med andra ord: företaget måste enligt min mening i dessa sammanhang ses som en enhet och hänsyn tas till den marginella effekten av åtgärden i fråga. Jordbruksministerns debattinlägg här i kammaren gav tyvärr ingen klarhet i denna fråga. Jag övergår nu till ett annat detaljproblem i propositionen. Ett slopande av leveransoch arealtillägget innebär för Norrlands del en kraftig sänkning av det totala stödet beroende på strukturförhållandena. I de fyra nordligaste länen utgick 1965/66 leveranstillägg till 77 procent av mjölkleverantörerna med tillhopa 6,24 miljoner kronor. Det motsvarar 1,7 öre per kg invägd mjölk. År 1966 utbetalades i samma län 18 014 arealtillägg med tillhopa 6,73 miljoner kronor. Sammanlagt gav sålunda dessa stödformer 13 miljoner kronor. En överslagsberäkning rörande det föreslagna övergångsbidraget ger vid handen att det totala bidragsbeloppet för 1968 kom mer att uppgå till endast cirka 4 miljoner kronor för dessa län. Inkomstbortfallet blir således mycket stort. Det är inte rimligt att avveckla småbrukarstödet så snabbt som förutsatts i propositionen. En sådan politik skulle få särskilt stor effekt i Norrlands inland, där alternativa sysselsättningar inte finns att uppbringa inom rimligt avstånd. I dessa bygder har också fastigheterna förlorat i värde, vilket försvårar en avveckling. Inlösen skall visserligen enligt propositionen kunna ske till taxeringsvärdet, men ofta understiger detta vad som nedlagts i fastigheten, och vederbörande gör en kapitalförlust. De s.k. avgångsvederlagen förändrar bilden obetydligt. Jag delar alltså herr Wanhainens uppfattning om värdet av vederlagen. På grund av bristen på sysselsättningsmöjligheter tvingas småbrukare i Norrlands inland att fiytta långt från hemorten för att få ett nytt arbete. Detta förhållande utgör ett handikapp som medför särskilda omställningsproblem, vilka man måste ta hänsyn till vid bedömningen av den takt med vilken småbrukarstödet kan avvecklas. I många fall är utan tvivel ett fortsatt stöd i denna form det ur såväl samhällets som den enskildes synpunkt lämpligaste. I propositionen föreslås att det extra mjölkpristillägget i norra Sverige bibehålles oförändrat, ett välkommet avsteg från tidigare ställningstagande. Bidragsskalan för detta tillägg justerades 1962/ 63 och har sedan dess varit oförändrad. Genom inflationen har emellertid värdet successivt minskat. Enligt min mening — som jag också motionsledes har framfört är det tid att nu göra en ny uppjustering för att återställa realvärdet av norrlandsstödet. Syftet med detta stöd bör nämligen vara att möjliggöra upprätthållande av en jordbruksproduktion av ungefär nuvarande omfattning, eftersom detta — som jag tidigare påpekat — är en förutsättning för att jordbruksproduktionen över huvud taget skall kunna fortsätta. Mellan 1962 68 med cirka 5 procentenheter. En uppräkning av det extra mjölkpristillägget med 25 procent är därför befogad för att återställa realvärdet. Kostnaden härför skulle för de fyra nordligaste länen bli ungefär 8 miljoner kronor, vilket är mindre än den besparing som görs på arealoch leveranstillägget i dessa län. I detta sammanhang skulle jag vilja rikta en fråga till herr Hedström med anledning av hans debattinlägg: Behöver en indexbetingad uppräkning av mjölkpristillägget bli föremål för utredning eller för remissbehandling? Nog förefaller det vara en något konstruerad argumentation. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, poängtera betydelsen av att produktionen i norra Sverige genom olika stödåtgärder upprätthålls på i stort sett nuvarande nivå. I den praktiska tilllämpningen av de allmänna riktlinierna för jordbrukspolitiken bör stor hänsyn tagas till naturoch landskapsvården. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 10, som förordar en uppräkning av det extra mjölkpristillägget med 25 procent.

Herr talman! Liksom herr Wikberg lovar jag att bli mycket kortfattad. Man har anledning att konstatera att den jordbrukspolitiska debatten i dag när riksdagen skall fatta sitt beslut är betydligt mera sansad och dämpad än för ett par år sedan då socialdemokraterna satte igång ett stormanlopp mot jordbruket. Det var inte svårt att förstå var skon klämde den gången. Den socialdemokratiska regeringen var en misslyckad inflationsbekämpare, och den gjorde ett desperat försök att skjuta skulden på jordbruket. Den nya jord brukspolitik, som socialdemokraterna utlovade, var en skrivbordskonstruktion, som inte kunde tåla att konfronteras med verkligheten. Den socialdemokratiska argumenteringen har blivit mattare och mattare. Det långa återtåget är emellertid tyvärr inte så mycket reträtter i sakståndpunkter — även om betydelsefulla sådana finns. De socialdemokratiska positionerna har väl blivit alltför fastlåsta. Det som kännetecknar den socialdemokratiska debatten nu är eftertankens dämpade ton. Nu har socialdemokraterna i jordbruksutskottet fått konstatera, att de förhållandevis större vinsterna av en överflyttning av arbetskraft och kapital från jordbruket till andra näringar redan torde ha inkasserats. Det är en hård men rättvis korrigering av regeringens och socialdemokraternas insatser under t.ex. fjolårets valrörelse. Till regeringens fastlåsta positioner hör tydligen den 80-procentiga självförsörjningsgraden. Denna och ett omfattande program för nedläggning av åkerarealer var det viktigaste målet för socialdemokraterna i jordbruksutredningen, och detsamma kan väl sägas om propositionen. I jordbruksutskottet har regeringspartiets representanter varit litet försiktigare i uttryckssättet, men de har dock hållit fast vid 80-procentsgraden, enligt vad de själva försäkrar. Jag skall inte säga många ord om denna stridsfråga, som har varit så mycket diskuterad tidigare. Men ett par kommentarer kan vara på sin plats. Först och främst finner jag det anmärkningsvärt att socialdemokraterna kan ta så lätt på u-ländernas livsmedelssituation. Det är ju obestridligt att en hungerkatastrof hotar stora delar av jordens befolkning. Till detta har regeringen och socialdemokraterna endast det konstaterandet att u-ländernas folk nog inte kan bli någon farlig konkurrrent för oss om livsmedelsöverskot ten på världsmarknaden före slutet av 1970-talet. Det är för mig ofattbart att man kan lägga en sådan inställning till grund för en jordbrukspolitik. Då svarar socialdemokraterna att de låga världsmarknadspriserna är en samhällsekonomisk realitet, och det skall alltså betyda att vi skall tänka på oss själva och inte så mycket bry oss om livsmedelsbristen i världen. Ja, men i vilken mån kan de s.k. världsmarkrnadspriserna vara en realitet för oss? Man skrev ju under valrörelsen i fjol i en socialdemokratisk valtidning, att den nuvarande jordbruksregleringen betydde »en inkomstöverföring från konsumenter till producenter med cirka två miljarder kronor». Det var alltså ett mått på samhällsekonomisk realitet under den socialdemokratiska valrörelsen 1966. Nu vid riksdagsbehandlingen har socialdemokraterna inte stått till tjänst med någon mer preciserad siffra. Man har blivit hälsosamt försiktigare. I verkligheten är det naturligtvis så, att de s.k. världsmarknadspriserna inte kan vara någon realitet att bygga på. En regelbunden och organiserad livsmedelsimport skulle helt enkelt inte kunna ske till de världsmarknadspriser, som socialdemokraterna sökt förespegla OSS. Det skall ju också framhållas, att förutsättningen för att vi skulle kunna importera 15—20 procent av vårt livsmedelsbehov är att inte andra länder, som befinner sig i samma läge som vi, gör som vi. Detta säger ju också på vilka boliner den socialdemokratiska regeringen bygger sin jordbrukspolitik. Och hur skulle det bli i slutet av 1970-talet, då vi enligt socialdemokraterna skall vara framme vid målet, d. v. s. ha lagt ned en mycket stor del av åkerarealen? På den frågan har man inte något svar att ge. Det enda man säger är att vi fram till slutet av 1970 talet skall kunna klara konkurrensen med u-länderna. Man skall kanske inte ta den social demokratiska produktionsmålsättningen så allvarligt. Den är som sagt en skrivbordskonstruktion, och den kommer kanske aldrig att kunna tillämpas i verkligheten. Verklighetsunderlaget i den socialdemokratiska inställningen kan ju belysas t.ex. av vad som hänt kring det norrländska jordbruket. Den socialdemokratiska majoriteten i jordbruksutredningen räknade med att dess 80-procentprogram skulle betyda att mycket stora delar av det norrländska jordbruket måste läggas ned. Men nu har jordbruksministern i propositionen lovat att ett betydande jordbruk skall få finnas kvar i Norrland. Det är en glädjande korrigering. Men jordbruksutredningens ståndpunkt och jordbruksministerns ståndpunkt i detta avseende kan rimligtvis inte båda två betyda 80 procent. Det är inte matematiskt möjligt. Det väsentliga i jordbrukspolitiken måste givetvis vara att skapa förutsättningar för ett jordbruk som är så effektivt och rationellt som möjligt. Lika självklart bör det vara att detta måste ske bl.a. genom att jordbruket får möjligheter till lika god lönsamhet som andra näringar. Men även här har den socialdemokratiska argumenteringen varit frapperande. Man har hävdat att en väg till effektivitet och rationalisering i jordbruket skulle vara att försämra jordbrukets priser och lönsamhet. Sedan skulle jordbruket i slutet av 1970-talet kunna få samma lönsamhet som andra näringar. Man har alltså velat tro att en försämrad lönsamhet fram till slutet av 1970-talet skulle locka unga människor att investera kapital och arbete i jordbruket. Denna inställning präglade socialdemokraterna i jordbruksutredningen, och den bär också upp propositionen. Vid riksdagsbehandlingen har väl socialdemokraterna varit försiktigare — och det skall naturligtvis hälsas med tillfredsställelse. Man har medgivit som allmän regel, att möjlighet bör beredas till företagsekonomisk lönsamhet vid rationellt bedrivna jordbruksföretag i likhet med de lönsamhetsförhållanden som råder inom näringslivet i Övrigt. Om det nu skall betyda, att man vill stryka ett streck över den s.k. prispresspolitiken, kan vi kanske inte få svar på. Man är uppenbart generad över den argumentering som förts. Därpå tyder den socialdemokratiska skrivningen i jordbruksutskottet om att den återhållsamhet med jordbrukspriserna, som man föredrar att tala om, alls inte skulle innebära någon prispressande politik gentemot det svenska jordbruket. Vad den socialdemokratiska avsikten varit har man inte behövt sväva i tvivelsmål om. Man har ju sagt att priserna på jordbruksprodukter inte skulle få följa med priserna på andra konsumtionsvaror. Men om nu socialdemokraterna korrigerat sig på denna punkt, skall det givetvis hälsas med tillfredsställelse. Men än så länge vill de dock inte vara med om en långtidsplan i syfte att garantera jordbruket stabilitet och lönsamhet. Det viktigaste i en effektivitetsfrämjande jordbrukspolitik måste vara ett ökat stöd till rationaliseringen, särskilt strukturrationaliseringen. Det är att beklaga att regeringen i så väsentlig grad prutat ned de anslag till rationalise prutning är ju cirka 100 miljoner kronor. Detta måste få negativ inverkan på jordbrukets rationaliseringssträvan. Ett rationaliseringsstöd av den omfattning som jordbruksutredningen föreslog måste med det snaraste förverkligas. Men lika viktigt är det att rationaliseringsverksamheten blir smidig i utformning och tillämpning. Nu skall enligt propositionen jordförvärvslån och driftlån kunna beviljas även för lantbruksföretag som är större än tvåfamiljsjordbruk. Jag har ingenting emot det. Men det är all anledning att understryka att rationaliseringsverksamheten även i fortsättningen bör vara inriktad särskilt på att främja familjejordbruket. Det är uppenbart att socialdemokrater fastnat i en övertro på mycket stora jordbruksföretag. Det är att beklaga om detta skulle bli till hinder för en smidig rationaliseringsverksamhet. Olika kategorier av jordbruk har existensberättigande, inte bara stora sådana, utan också ofta små enheter med specialproduktion. Kombinationen jord-skog är värdefull för ett effektivt utnyttjande av arbetskraft och maskiner. Det är att beklaga att socialdemokraterna uppenbarligen inte har något större intresse för den saken — och inte heller för familjeskogsbruket. Lika anmärkningsvärt är att socialdemokraterna inte vill tänka sig ett s.k. deltidsjordbruk i framtiden. Såsom framhålles i den borgerliga reservationen finns det starka skäl att främja även deltidsjordbruk. Sådana kan, om driften är extensiv, omfatta ganska betydande arealer. På det sättet kan mark hållas i beredskap för omvandling vid behov till intensiv drift. Sådana deltidsjordbruk skulle ha stor betydelse ur naturvårdssynpunkt — och ur bostadspolitisk synpunkt. Det finns många som vid sidan av ett annat arbete vill ha ett deltidsjordbruk, där de kan bo och ha en viss produktion. Varför skulle då inte samhället stödja en sådan strävan?

Herr talman! Debatten om jordbrukets förhållanden har under hela efterkrigstiden förts med växlande styrka och berört aktuella ekonomiska och politiska beslut om denna näring. Tiden närmast efter kriget gick debatten mera i belysning av jordbrukets nödvändighet för att ge oss livsmedel vid en eventuell avspärrning. Även om den aspekten kan vara lika aktuell år 1967 som den var 1947 har därtill en annan minst lika allvarlig försörjningssituation uppkommit nu. Det har dock här redan talats så mycket om den världssvält som i dag hotar att jag bara i för bigående nämner detta som ett argument i debatten. Jag vill i stället uppehålla mig vid den jordbrukspolitiska debattens start, som ägde rum med en skrikande, fräsande riv i fjol våras. För mig framstod det som om den starten gav mer prov på vårdslöshet än kunnighet. Effekten av en sådan obetänksamhet har ju inte heller uteblivit. Jordbruksdebatten har emellertid under det senaste året hyfsats till, så att den i dag står betydligt mer på verklighetens grund. Både den föreliggande propositionen och utskottets utlåtande har fört fram en linje och en målsättning som vi i gemen kan anse vara förhållandevis acceptabel. Detta betyder inte att uppfattningen om medlen och metoderna för att nå målet, en så effektiv jordbruksproduktion som möjligt, ändå kan vara ganska skilda. Enligt vår uppfattning måste jämte en förnuftig prispolitik jordbrukets rationaliseringssträvanden ges en tillräcklig effekt. Så har inte varit fallet hittills. Jordbruksministern sade här tidigare i dag att rationaliseringen gått för sakta. Kanske beror det på en knapphet 1 resurserna. Min personliga erfarenhet som flerårig medlem av lantbruksnämnden där hemma ger vid handen att vi har haft alltför knappa resurser. Det har begränsat vår verksamhet som rationaliserande organ. Jordbrukarna själva har egentligen varit den mest pådrivande faktorn, något som är omvittnat från olika håll. Jag vill ändå understryka detta faktum ännu en gång. Lantbruksnämnderna har varit bundna till de av staten fastställda ramarna både resursmässigt och handlingsmässigt. När nu jordbruksministern givit lantbruksnämnderna ett större arbetsfält med större frihet från gamla gränser både i fråga om areal och lånebelopp, kan man ställa frågan: Räcker de ekonomiska garantier som i dagens förslag ställs till förfogande? Jag vågar påstå att lika litet som de gamla gjort det kommer dessa nya ramar att förslå. Kreditramens höjning med 56 miljoner tror jag är i knappaste laget. Jag grundar detta antagande på den erfarenhet av arbetet i en lantbruksnämnd som jag tidigare nämnt. I Malmöhus län har man under de år jag varit med endast haft två ärenden om förvärvslån, som varit uppe i enmiljonsnivån. De blev avslagna på grund av bestämmelserna. Att vi inte har haft fler sådana ansökningar beror helt enkelt på hittillsvarande bestämmelser. Man vet att man inte kan få lån. När nu dessa bestämmelser skall hävas kommer säkert ansökningar i ett mycket större antal. Med nuvarande priser exempelvis i det län som jag här nämnt, kommer lånesumman en miljon i många fall att uppnås. Jag tror att nämndernas tilloch avstyrkan härvidlag kommer att bli beroende av om ansökningarna anses kunna tillmötesgås på den ekonomiska sidan, alltså om det finns pengar eller inte. Att Kungl. Maj:t här har hand om det slutliga avgörandet lättar givetvis de lokala nämndernas bekymmer. Men jag vill gärna passa på tillfället att försäkra jordbruksministern att det knappast finns något mera obehagligt än att behöva lägga åt sidan helt berättigade ansökningar på grund av att ärendena inte kan behandlas av den orsaken att det inte finns pengar på anslaget. De ansökningar som kommer på slutet kan vara lika berättigade som de som kommer i början. Samma synpunkter kan läggas på driftlånen. Den uppjustering som nu görs är bra, och det beslutet tycker jag är mycket tillfredsställande. Vi har tidigare försökt få en sådan höjning, och jag tror alltjämt att beräkningen i dessa stycken är knapp. Jag anser att jordbruksutredningens förslag är mer relevant än det som har framlagts i propositionen. Jag har kommit fram till den uppfattningen att om man menar allvar med satsningen på stora brukningsenheter, måste man också vara beredd att ta kostnaderna härför. Trots att jag anser att det är nödvändigt att satsa på storleksrationalisering vill jag inom parentes varna för en viss övertro på denna storleksrationalisering. Inom vissa konsumentkretsar tycks man faktiskt tro att om vi bara får stora produktionsenheter kan vi skapa fram billigare livsmedel, ja mycket billigare sådana. Det har dock klart ådagalagts att det rationella familjejordbruket kan bedriva en produktion som per enhet räknad är effektivare än vad man kan få fram vid mycket stora jordbruk. Dessutom är produktionen vid det rationella familjejordbruket minst lika billig. Var ligger då den optimala gränsen på sikt framåt? Jag har faktiskt den uppfattningen att den ligger mera vid enå tvåfamiljsjordbruk än vid ännu större jordbruk, givetvis helt beroende på de produktionsbetingelser och den produktionsinriktning som jordbruket i fråga har. Det är nämligen mycket betydelsefullt vilken produktionsinriktning den speciella enheten har. Jag hade hoppats att arealtänkandet så småningom skulle försvinna. Det mindre jordbruket har givetvis svårare att följa med t.ex. när det gäller rationell maskinanvändning. Därmed är det emellertid inte till sin existens dömt till undergång. En specialinriktning av något slag är många gånger det mindre jordbrukets räddning. Det gäller på såväl växtsom animaliesidan. Tyvärr spårar man ibland alltför negativa attityder gentemot det mindre jordbrukets möjligheter att anpassa sig. Jag tror för övrigt att även deltidsjordbruken har sin givna plats i morgondagens produktion. Det kan inte finnas någon bättre sysselsättning än att driva ett deltidsjordbruk. Man behöver från jordbruksdepartementets sida inte befara att den produktionen skulle bli dyrare än annan. Jordbruket bör enligt min uppfattning uppmuntras till en produktion belt oberoende av arealtänkandet. Konkurrensförmågan gentemot EEC området debatterades här i går. Jag vill betona att vi säkerligen har möjlighet att hävda oss i den konkurrensen. Jordbruksministern tycks också vara beredd att anpassa det svenska jordbruket till ett eventuellt svenskt medlemskap i EEC. Under höstriksdagen i fjol — jag vill erinra om det — fick exempelvis sockernäringen en sådan rekommendation till anpassning. Jag kan i efterhand konstatera att jordbruksministern fått gensvar från odlarna liksom från industrin. Odlarna är alltså beredda att göra sitt, och det hela kommer säkert att ordna sig bara vi inte drabbas av utanför denna marknad verkande alltför produktionshämmande faktorer. Det kan vara betydelsefullt att konstatera detta i detta sammanhang. Jag vill, herr talman, slutligen uppehålla mig vid en mycket viktig faktor för svenskt jordbruk och dess konkurrenskraft, nämligen forskningen. Det skulle ha varit mycket frestande att här närmare utveckla resonemanget om forskningens betydelse för jordbruket. På grund av den sena timmen skall jag bara ta ett par exempel för att åskådliggöra min mening, som jag tror delas av många. Jag kan ta som exempel det produktionsområde som oljeväxtodlingen tillhör, där förnämliga resultat uppnåtts genom växtförädling. Krönes de ansträngningar med framgång som nu görs att förändra den kemiska sammansättningen av rapsoljan, kommer margarintillverkarna att kunna öka användningen av denna olja i margarin till omkring det dubbla. Det betyder mycket både för folkhushållet och för jordbruket, liksom för oss alla. Andra områden där växtförädling betytt mycket för ett rationellt jordbruk är t.ex. den kemiska ogräsbekämpningen och den maskintekniska forskningen. Jordbruksutredningen konstaterar att jordbruket får endast en procent i anslag till forskning, medan den industriella forskningen får nästan två pro cent, detta baserat på näringens bidrag till nationalproduktionen. Jordbruksministern — det har jag sett i propositionen — talar positivt om forskningen, men han hänskjuter frågan till en senare budgetbehandling. Jag uttalar den förhoppningen att jordbruksministerns positiva attityd till jordbruksforskningen skall påverka finansminister Sträng vid det tillfälle som vi hoppas kommer. Det är säkerligen snarare genom forskningens framsteg än genom storleksrationalisering som vi har möjligheter att i framtiden öka vår konkurrenskraft och få till stånd en prisbilligare produktion. Jordbruksministern slutade sitt anförande med att framhålla att det är konsumenterna som skall visa vägen för svensk jordbruksproduktion och dess inriktning. Jag har inget att invända mot detta uttalande, men vill tillägga att vi redan före det senaste valet hade en intensiv jordbruksdebatt. Jag tror inte att den gav annat vid handen än att de svenska konsumenterna värderar svenskt jordbruk och dess insatser. Visar statsrådet Holmqvist vägen med sakliga och faktiska skäl på samma sätt som gjorts i utskottsförslagen, tror jag vi kan se framtiden an med relativt lugn.

Herr talman! Den långa jordbruksdebatten lider mot sitt slut, och man skulle nog ha förbättrat sitt anseende i denna kammare om man vid denna tidpunkt hade strukit sig på talarlistan. Bortåt 40 års erfarenhet av praktiskt jordbruksarbete är väl i och för sig ingen anledning att ta till orda i debatten om riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken. Men, i motsats till vissa teoretiker kanske man ändå vet något vad man talar om. — Det är väl ingen större hemlighet att intresset ute bland jordbrukarna inte är särskilt stort när det gäller dessa allmänna riktlinjer — om man bortser från vissa konkreta förslag. Jordbrukarna är naturligtvis ytterst skeptiska för att inte säga misstrogna inför frågan om hur dessa riktlinjer kommer att påverka lönsamheten inom jordbruket. Den nuvarande jordbrukargenerationen är tämligen trött på utredningar. Teoretiskt kan man naturligtvis komma till de mest överraskande slutsatser, och vi är nu mätta på teorier. Jag tror att tiden nu är inne att ge en viss grupp jordbruksteoretiker ett rejält avgångsvederlag. Det kan vara lämpligt att de slår följe med småbrukarna, som har varit föremål för så många utredningar i vårt land. Nu är det väl sista gången de figurerar i jordbrukspolitiska sammanhang. De kommer inte att besvära mer. Men det kanske ändå bör sägas att denna småbrukargrupp, förutom att de ordnat sin egen försörjning, försett vårt expanderande samhälle med duglig arbetskraft på olika områden. Det har inte varit brist på målsättningar under den gångna tiden. Vi minns 1940-talet. Mitt under brinnande krig, då man verkligen var beroende av det inhemska jordbruket, höll man på att utreda framtiden. Hundratusen småbrukare skulle bort på den tiden. Som omväxling gällde det under 1950 talet lika många kor. Staten skulle ta krafttag i fråga om rationaliseringen. Har det hänt så mycket? Ja, avgången av arbetskraft från jordbruket till andra näringar har naturligtvis varit betydande. Men den strukturrationalisering som staten skulle medverka till har väl knappast varit överväldigande. Enligt uppgift har medelarealen på brukningsdelarna inte ökat med mer än fyra hektar på 20 år. Så blev det alltså med 1940-talsgiven. Har det hänt något av verklig betydelse på jordbrukets område, t.ex. högre avkastning på djur och åkerjord, så är det jordbrukarna själva som med teknikens och forskningens hjälp åstadkommit detta. Naturligtvis har staten på olika sätt stött allt detta, men det är dock jordbrukarna som vidtagit de praktiska åtgärderna. Skall man tala om en ny målsättning i dag, så är det väl närmast den, att jordbruket för framtiden skall arbeta under samma betingelser som näringslivet i övrigt. Ja, det låter ju riktigt i och för sig, och ändå är jordbrukets betingelser och förutsättningar inte jämförbara med andra näringar. Vare nog sagt, att jordbruksnäringen befinner sig under bar himmel och i stor utsträckning på en nordlig bredd i det här landet. Inga försäkringar täcker det förhållandet. När det gäller riktlinjerna för framtiden, så har graden av självförsörjning tilldragit sig stor uppmärksamhet. Produktionen skall begränsas av samhällsekonomiska, eller kanske rättare handelspolitiska skäl. Jordbruket utgör med andra ord en bricka i det handelspolitiska spelet. Det är först i onda tider som det svenska jordbruket kommer in i en annan bild. Det är egentligen uppseendeväckande att man med statliga åtgärder vill krympa jordbruksproduktionen och på detta sätt skapa ett permanent importbehov. Det är nästan som om den inhemska jordbruksproduktionen utgjorde den gröna faran, som man på allt sätt söker värja sig mot. Vi vet alla att det kan uppstå besvärande och förlustbringande exportöverskott, men hur länge? Produktionsminskning behöver vi nog inte sörja för. Till tröst för många: den kommer —.

Herr talman! Det framgår av propositionen och utskottets utlåtande att jordbruksminister Holmqvist bland annat prutat ned utredningens enhälliga förslag om stark utökning av resurserna till rationaliseringen, och den nedprutningen är ganska väsentlig. Jag anser för min del att då vi nu står närmare en svensk anslutning till EEC än då utredningen lämnade fram sitt förslag, hade det snarast varit motiverat med en utökning av utredningens förslag i fråga om rationaliseringen än som nu blivit fallet. Vidare finner jag det märkligt att regeringen envist håller fast vid ståndpunkten att en återhållsam prispolitik skulle stimulera rationaliseringen. Detta är naturligtvis en fullkomligt felaktig ståndpunkt. Grundförutsättningen för att jordbrukarna i framtiden skall våga investera stora kapital i rationella anläggningar är i stället att investeringen blir räntabel och lönsam. förvärvslån har också avvisats, liksom utredningens förslag om vettigare avskrivningsregler då det gäller ekonomibyggnader. Det är också påfallande att jordbruksministern med större skärpa än utredningen framhäver de allmänt handelspolitiska aspekterna som motiv för en produktionsanpassning. Han säger att eftersom en expansion av den svenska utrikeshandeln är angelägen måste möjligheterna för andra länder att exportera jordbruksprodukter till Sverige vidgas. Jordbruksministern tycks alltså vara beredd att offra jordbrukarna på det handelspolitiska altaret. Hade det inte varit ärligare att satsa hårdare på rationaliseringspolitiken och därmed konkurrenskraften än att av handelspolitiska skäl påskynda produktionsminskningen? Sanningen om jordbruket är att bara vi får konkurrera på lika villkor står sig det svenska jordbruket väl i konkurrensen med utlandet. Men mot dumpade priser — det som vi i dagligt tal kallar världsmarknadspriserna — slåss jordbrukare i hela världen förgäves. Med tanke på den svält som råder i en stor del av världens länder är det förunderligt att de ledande statsmännen inte förrän nu samlat sig till en gemensam ansträngning till förmån för de svältande folken. Jag har just varit i tillfälle att ta del av Kennedyrundans överenskommelse om ett livsmedelshjälpsprogram för uländerna. Av detta framgår att minimibidraget från deltagarländerna — som avvägts på grundval av bruttonationalprodukten och veteproduktionen — har fördelats så att Sverige förbundit sig att leverera cirka 54 000 ton vete eller foderspannmål. Skulle av någon anledning länderna i stället lämna kontantbidrag, skall dessa beräknas efter 63,6 dollar per ton. För vår del skulle det bli 3,4 miljoner dollar, eller i svenska kronor bortåt 18 miljoner. Därtill kommer fraktersättningarna. Om det går att bygga vidare på denna grund skulle inte längre något he svärande överskott på livsmedel behöva förekomma. Den svält som råder på många håll i världen beror delvis på brister i transporttekniken och innebär ett bevis på missförhållanden mellan rika och fattiga länder. Men även om man skulle kunna råda bot på dessa brister är problemet med världssvälten därmed inte löst. Kvar står det faktum att många hundra miljoner människor inte kan få äta sig mätta på grund av ait världens livsmedelsproduktion inte räcker till. Under sådana förhållanden kan det inte vara försvarbart att de rika länderna avsiktligt minskar sin jordbruksproduktion och tillgodoser sitt behov av livsmedel på den knappa världsmarknaden. Därför anser jag att svenskt jordbruk i framtiden bör utformas på ett sådant sätt att det kan tillgodose svenska folkets behov av fullvärdiga livsmedel till rimliga priser. Debatten om jordbruksproduktionens storlek är i mångt och mycket ett utslag av feltänkande i modern jordbrukspolitik. Det torde i framtiden inte behövas några som helst åtgärder för att erhålla en minskad jordbruksproduktion hos oss. Befolkningstillväxten ute i världen går rasande fort, och även i vårt land växer befolkningen. Förhållandet är väl därför i själva verket att vi inom en snar framtid kan tvingas vidta åtgärder för att tillförsäkra vårt land en tillräckligt hög grad av självförsörjning. Den diskussion som förts efter utredningsförslagets framläggande har tydligen grundat sig på uppfattningen om ett motsatsförhållande mellan livsmedelskonsumenten och livsmedelsproducenten. Jag är för min del övertygad om att varje människa, antingen hon nu bor på landet eller i staden, måste inse betydelsen av ett inhemskt jordbruk: De jordbruksfientliga uttalanden som förts fram med jämna mellanrum är en stor fara för vår framtida försörjning. Uttalanden av detta slag medför nämligen att det sprids en pessimism som leder till att ungdomen inte vågar satsa på jordbruket, och som en följd härav bromsas rationaliseringen. Jordbruken i vårt land måste liksom alla andra företag få möjlighet att utvecklas till effektiva enheter med god lönsamhet. Det arealtänkande som i hög grad präglat jordbrukssituationen sedan tiden för andra världskriget måste utbytas mot en förståelse för att företag av olika struktur och olika produktionsinriktning bör och kan arbeta sida vid sida. Vi löser inte jordbrukets problem med en kortsiktig politik. Vi måste få en långsiktig planering om svenskt jordbruk skall gå en stabil framtid till mötes. När jordbruksministern i ett inlägg tidigare i dag tog upp frågan om jordbrukets lönsamhet nämnde han att jordbrukare som säljer sina fastigheter i regel gör mycket stora vinster. Det kan vara riktigt — penningvärdet har fallit — men i allmänhet är det de besparingar som finns i fastigheten som man får tillbaka vid realisationen. I detta sammanhang bör väl nämnas att det har varslats om ett förslag beträffande en evig realisationsvinstbeskattning, och om det förslaget läggs fram och går igenom blir det väl inte så mycket med dessa vinster på fastighetsförsäljningarna. I anslutning till detta utlåtande skall vi också diskutera jordbruksutskottets utlåtande nr 27 till vilket har fogats en reservation av herr Hansson i Skegrie och herr Persson i Heden. Det gäller här importen av kött från Danmark. I princip måste det vara felaktigt att importera kött då vi själva har överskott. Det betyder ju att vi måste lyfta ut lika stora kontingenter som vi får in, och det kostar pengar, oavsett vem som skall betala. Förlusten på denna import har uppskattats till ungefär 20 miljoner kronor. Härtill kommer att störningar kan inträffa i prisbildningen för vår inhemska produktion, och det kan väl inte vara meningen. När nu denna import ändå skall komma till stånd är det inte nödvändigt att sänka importavgiften med hela 15 procent som föreslagits. Den bör väl inte sänkas med mera än vad som bedöms vara den rätta siffran just vid importtillfället. Vi har vid vår bedömning, som också kommer till uttryck i den motion som har väckts i frågan, ansett att man skulle börja med 5 procent för att se vart utvecklingen leder. Vi skall också i detta sammanhang behandla bevillningsutskottets betänkande nr 49 som gäller beskattningen i samband med att skördeskadeförsäkring utfaller. Ersättningen för skördeskada utbetalas först året efter det att skadan har inträffat och skall tas upp som inkomst för det år då utbetalning har ägt rum. Det riktiga är naturligtvis att skördeskadeersättningen i inkomstdeklarationen tas upp för det år man har lidit skadan. Den reservation som är fogad till betänkandet berör detta problem, och reservanterna hemställer hos Kungl. Maj:t om utredning och förslag.
Herr talman! Jag skall, ärade kammarledamöter, inte uppta tiden så länge. Några av de tidigare talarna uppfordrar mig emellertid till ett par repliker, nämligen två bohuslänningar — en cen terpartist och en högerman — och två skåningar — en centerpartist och en högerman, som talade alldeles nyss. Man kan onekligen skönja vissa nyanser i deras sätt att behandla dessa frågor. Herr Svenungsson representerar här ett synsätt som dess bättre är mera ovanligt i jordbrukarkretsar i dag. Han talar föraktfullt om specialister. Jag antar att han då i första hand syftar på de nationalekonomer och kanske också företagsekonomer som har ägnat stort intresse åt att försöka medverka i utformningen av en modern jordbrukspolitik i vårt land. Jag tycker inte om detta sätt att dis kutera. Man tar inte upp sakfrågorna utan utgår från att specialisten inte förstår verkligheten. Han är opraktisk i sitt tänkande. Honom kan vi göra oss av med — han kan permitteras eller få avgångsvederlag. Jag säger att denna teknik är mera ovanlig. Tvärtom visar den jordbruksdebatt som förs i vårt land i allmänhet en betydande respekt för värdet av ett nytänkande, som även jordbruksnäringen liksom andra näringar är betjänt av. Kanske inte mer om herr Svenungsson i denna debatt. Till herr Hermansson vill jag säga att han gjorde klokt i att ändra uppfattning om socialdemokratins inställning till jordbrukspolitiken. Detta är för viktiga saker för oss för att vi skulle vilja använda detta till en avledningsmanöver, såsom han uttryckte det, i en situation där vi är besvärade av inflationsproblem eller något annat. Herr Hermansson borde ändå veta att jordbruksutredningen tillsattes 1959, arbetade under ungefär sex år och hade att redovisa sitt resultat. Det var alltså ganska naturligt att vi skulle få en debatt kring dessa frågor. Mot denna bakgrund tycker jag att man borde inse att socialdemokratin verkligen har ett jordbruksprogram och att presenterandet av detta inte sker i syfte att åstadkomma några avledningsmanövrer. Flera tidigare talare har varit inne på temat hur det skulle gå om andra länder uppträdde som vi och begränsade sin jordbruksproduktion till exempelvis 80—585 procent av det egna behovet. Hur skulle det gå för oss om andra länder följde detta exempel? Ja, länderna har ju olika förutsättningar. Det finns länder som självfallet har all anledning att satsa på en jordbruksproduktion under förutsättping att de är konkurrenskraftiga och kan föra ut dessa produkter på världsmarknaden. Det finns också länder som gör detta. Vi som lever med ett jordbruk under ett mycket högt gränsskydd har emel lertid anledning att diskutera dessa frågor på ett helt annat sätt än man gör i sådana nationer där situationen är annorlunda för jordbruket och produktionsbetingelserna är bättre = till följd av klimatförhållanden och annat som vi har att beakta i detta sammanhang. Det fanns ytterligare saker i herr Hermanssons inlägg som jag kunde ha anledning att knyta an till. Herr Hermansson gjorde gällande att jordbruksutredningen utgått från att stora delar av Norrland skulle läggas öde, och han fann att jag hade haft en annan mening om detta. Herr Hermansson har nog något överdrivit vad jordbruksutredningen kom fram till. Herr Hermansson tog också på nytt upp frågan om prispressen. Ja, vore det inte klokt, herr Hermansson, att dra ett streck över denna fråga? Herr Hermansson borde göra det riktigt kraftigt, så att man observerar att det finns där. Vi har aldrig talat om prispress. Detta ord är konstruerat och har varit avsett att användas i avskräckande syfte. Nu har det gjort tjänst i detta sammanhang, och vi kan nu flytta över diskussionen på ett realistiskt plan. Därför tycker jag att vi nu kan dra ett streck över detta. Vi vet alla — och herr Eskilsson har i dag redogjort för detta — att vad som tolkats som ett uttryck för prispress är jordbruksutredningens resonemang om vilka åtgärder som kunde tänkas om tre år för den händelse att vi inte nu skulle lyckas fullfölja de linjer vi drar upp för jordbrukspolitiken. Det är inget som har med den aktuella debatten att göra. Låt oss därför, herr Hermansson, gärna dra ett streck över det. Sedan jag sagt detta skulle jag också vilja vända mig till herr Thorsten Larsson och i andra hand till herr Yngve Nilsson. Jag vill gärna säga till herr Thorsten Larsson att det är ett glädjande tecken att lantbruksnämnderna har kommit i åtnjutande av ett alltmer ökat förtroende från jordbrukarnas sida. Det ser jag som något mycket positivt. Jag är väl medveten om att det har funnits situationer då medlen har varit begränsade. Jag vet också orsaken till det. Man har visserligen kunnat ge jordförvärvslån, men när den nye köparen har fått sitt jordförvärvslån har han inte kunnat ordna sina affärer på grund av att han varit utsatt för samma svårigheter som många andra när det gällt att klara sina krediter mera långsiktigt. På detta sätt har man bundit pengar som man normalt hade kunnat arbeta med. Men jag vill inte förneka att det kan ha funnits perioder då det varit stor efterfrågan på lån ur anslaget, men då har vi kommit tillbaka. Vi har gått in för nästan regelmässigt att också på tilläggsstat ta upp dessa frågor. Jag tror att det är försiktigt handlat i nuvarande situation. Det bör inte utgöra något hinder för näringens utveckling att man tänker sig möjligheten ait komma tillbaka på tilläggsstat. När det gäller jordförvärvslån uppkommer ibland situationer där man ställer sig tveksam. Det är ibland inte lämpligt att med sådana lån ordna finansieringen inom en familj. När en son som skall överta gården efter sin far gör anspråk på att staten skall hjälpa till, vill jag säga att vi måste visa en viss försiktighet. Det är ju dock avsikten med dessa åtgärder att vi skall åstadkomma en rationalisering, en förbättring. Därför har vi en kritisk hållning till hur pass hårt staten skall engagera sig i sådan verksamhet. Det finns exempel på att man på sina håll kanske inte har gjort en tillräckligt kritisk bedömning i fråga om användningen av dessa resurser. Flera talare har varit inne på frågan om deltidsjordbrukare. Vad är deltidsjordbrukaren för en person? Det är i allmänhet en man som har ett arbete vid en industri eller på annat håll, det kan vara en lärare på en skola, det kan vara en tjänsteman i exempelvis en lantbruksnämnd. Frågan är hur stor hänsyn vi skall ta till sådana människor som har jordbruk som hobbyverksamhet — jag lägger inte in något förnedrande i det — och sköter det vid sidan om den vanliga arbetsuppgiften. Dessa människor har ju liksom andra sina anställningsvillkor reglerade genom sina organisationer. De lever i samma situation som andra. Kan det finnas någon anledning att staten skall ge särskilda bidrag till denna typ av jordbrukare? Jag har funderat mycket över vad det är som gör att centerpartiet — kanske också högern och folkpartiet — visar ett speciellt intresse för denna grupp. Möjligen tror man att man skall knyta dessa människor närmare jordbruksnäringen och få dem intresserade av jordbruksnäringens förhållanden. Att stödja deltidsjordbruket är väl inte en effektiv väg för oss om vi skall försöka utveckla ett konkurrenskraftigt jordbruk i detta land. Ibland är man nästan frestad att i denna diskussion fråga: Skall vi då inte släppa loss där? Om vi inte skall ställa några anspråk på hur företaget skall se ut, skall vi då lägga ner denna oändliga möda på att tillämpa en jordförvärvslagstiftning som vid kritisk granskning i olika avseenden inte håller måttet. Man skulle ju kunna lämna fältet fritt och säga att var och en får lov att göra så gott han kan. Deltidsjordbruket är lika värdefullt som något annat. Det ligger någonting i detta. Om diskussionen fortsätter borde vi ta upp den tankegången. Det skulle kunna befria oss från en del arbete och möda här. Jag vill ändå sätta ett stort frågetecken för om en sådan utveckling skulle vara till gagn för det svenska jordbruket. Förvisso skulle vi på lång sikt förlora mycket av det värdefulla arbete som vi ändå har lagt ned på att bygga upp ett bärkraftigt jordbruk, vilket kan ge ett hyggligt försörjningsunderlag för jordbrukare, yrkesutövare, människor som verkligen ägnar sig med intresse åt jordbruket. Jag vill ha sagt detta om deltidsjordbrukarna. Till sist vill jag säga några ord till herr Yngve Nilsson. Han har tagit upp de handelspolitiska aspekterna som jag redan tidigare har berört. Herr Yngve Nilsson kom in på Kennedyrundan och ett förslag som diskuterats där om att ge ökad hjälp åt u-länderna. Jag kan försäkra herr Yngve Nilsson att vi också är intresserade av att medverka på den punkten. Jag tror inte regeringen kommer att lägga några hinder i vägen för en sådan lösning. Herr Nilsson kom in på frågan huruvida de insatser som nu görs, de resurser som ställs till förfogande i form av höjda kreditramar för rationaliseringsändamålen är tillräckliga. Här vill jag erinra om att jordbruksutredningen har preciserat vissa belopp. Den har sagt att när rationaliseringsverksamheten har kommit i gång skall de årliga anspråken på kreditramarna komma att uppgå till sammanlagt 288 miljoner kronor. Det är i och för sig lustigt att man stannar just för den siffran. Lantbruksstyrelsen har i sitt yttrande sagt att man räknar med två eller tre år för en sådan uppbyggnadsperiod. Vi har tagit fasta på det, och därför har vi ansett att vi det första året inte skulle behöva satsa helt och fullt. Vi har nöjt oss med att följa lantbruksstyrelsens anvisning om en successiv utbyggnad av dessa stödåtgärder åt jordbruket. Jag tycker att vi skall se denna fråga i belysning av den mycket kritiska granskning som vi i år har fått lov att ägna åt många andra anspråk på bidrag från staten eller stödåtgärder från statens sida. Då har vi sannerligen tagit ett stort steg framåt när vi helt och fullt kunnat uppfylla de anspråk som ställs för det första året. Jag föreställer mig att vi skall ha möjligheter att komma tillbaka, kanske på tilläggsstat men i varje fall till nästa budgetår. Om inte situationen är väsentligt förändrad hoppas jag att vi kan ta ytterligare ett steg fram emot den mera långsiktiga målsättningen.

Herr talman! Teoretiker, herr Svenungsson, är människor som genom tänkande och logisk slutledning försöker komma fram till resultat. Det är inget felaktigt i att försöka tänka. Och därför tror jag att vi behöver teoretikernas medverkan i framtiden. Till herr Thorsten Larsson vill jag säga vad jag gick förbi i mitt förra inlägg att förslaget i fråga om sockerbetsodlingen och stödet åt sockerframställningen här i landet nog är riktigt. Jag vill gärna erkänna att vi mötte ett gensvar från odlarnas och sockerbolagets sida. Men, herr Larsson, vi kanske inte hade kommit så långt om inte den värderade ledamoten av denna kammare, herr Carl Albert Anderson, och ett par medhjälpare till honom så energiskt hade lyckats övertyga sockerbetsodlarna och sockerbolaget om att detta var en bra lösning. Deras arbete gav ett gott resultat för konsumenterna, ty det betyder ändå att sockret här i landet i höst kommer att kunna köpas till ett lägre pris. På ett helt år räknat kan det betyda en besparing för folkhushållet på 40—50 miljoner kronor. Sedan frågar herr Larsson vad den där människan deltidsjordbrukaren har gjort för ont. Vi diskuterade i förra veckan om vad hushållningssällskapen hade gjort för ont. Människor gör nu inte ont i allmänhet, det är gudskelov bara en minoritet som har sådana avsikter. Skall vi inte ha några andra kriterier när staten lämnar sitt stöd? Vi skall väl se något positivt och värdefullt i det. Därför har vi nog. fortfarande delade meningar om deltidsjordbrukarens ställning, huruvida han skall komma i åtnjutande av stöd från staten på samma sätt som yrkesutövaren. Herr Thorsten Larsson och jag har tydligen olika uppfattningar, och de kommer måhända att kvarstå. Jag har noterat att herr Yngve Nilsson tydligen inte är till freds med att vi har möjligheter att återkomma till stödet i fråga om kreditgarantier och rationaliseringar i övrigt.

Herr talman! Vid denna tidpunkt skall jag begränsa mig till ett enda avsnitt och börja med att konstatera att en väsentlig bakgrund till den jordbrukspolitiska debatten har varit resonemanget om resursöverföring. Framför allt är det arbetskraftsresursen som olika samhällsorgan och näringsgrenar haft bekymmer med. Utredningens re sonemang fördes under en god och hög konjunktur, då efterfrågan på arbetskraft var mycket uttalad. Under många år har det skett en mycket kraftig överföring av arbetskraft från jordbruket till andra näringsgrenar. Det är i huvudsak den yngre och mer lättrörliga arbetskraften som har lämnat jordbruket, helt naturligt. Nu har vi inom jordbruket en befolkningspyramid som sannerligen inte är trevlig. Omstruktureringen av svenskt jordbruk måste rimligen baseras på de jordbrukare som är 50 år och därunder. Jag är av den uppfattningen att i dessa åldersklasser har jordbruket, för att kunna klara den målsättning som kommer att fastställas i dag, inte råd att förlora ytterligare arbetskraft. Frågan är då hur de realistiska möjligheterna till en omställning för de äldre egentligen ter sig. Det senaste året har inneburit en radikal ändring av arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsstyrelsen har studerat effekten för de anställda vid några företag som lades ned i början av år 1966.

Det har varit svårigheter t.o.m. i den arbetsmarknad som Nyköping och Malmö kan presentera. Det har visat sig att det framför allt är människor i en ålder av 50 år och däröver som så att säga inte är efterfrågade av näringslivet. Vi vet att denna strukturomvandling inom näringslivet fortsätter liksom att den kan väntas öka. Den diskussionen fördes i samband med investeringsbanken. Jag skall därför inte gå in närmare på den nu utan vill bara konstatera att vi också vet att det är nya grupper som kommer i kläm på grund av denna utveckling. Det gäller grupper som nog har uppfattat sin situation som rätt skyddad. Vi vet väl också att de problem som dykt upp under de senaste åren inte betraktas som någon tillfällighet. De betraktas inte som en tillfällighet av arbetsmarknadsstyrelsen, som har skaffat sig fullmakter att intensifiera sin verksamhet. De betraktas uppenbarligen inte som en tillfällighet av LO, som ju har talat om att man kommer att resa kravet på en väsentligt ökad satsning på dessa sektorer. Låt mig erinra om att man för de 15—20 procent av de anställda i Nyköping och Malmö i ena fallet har ordnat med industriellt beredskapsarbete och i det andra fallet inrättat skyddade verkstäder. Vi vet också att landet över genom landstingets försorg skyddade verkstäder kommit till stånd i mycket snabb takt, med statliga bidrag. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid funnit att det är otillräckligt. Därför har man nu tänkt sig, och även fått tillstånd, att efter viss försöksverksamhet i bl.a. Örnsköldsviksområdet få använda sig av möjligheten att gå in i företag och så att säga köpa en arbetsplats åt personer som är svårplacerade. Det innebär att man nu har befogenieter att betala 2500 kronor per halvår, d. v. s. 5000 kronor om året, för varje sådan anställningsplats, som industrin eller företagen öppnar, och man släpper nu kravet på avskilda lokaler. Jag tror att detta är riktigt. Jag tror att det är ett nödvändigt komplement till de skyddade verkstäderna. Men det finns en annan sak, som liksom ger ett besked om dimensioner na i denna fråga. Vi vet att den närmaste ambitionen för den verksamhet, som jag sist talade om, är att 5 000 personer per år denna väg skulle komma in i eller tillbaka till förvärvsarbete. Det innebär en årskostnad på 25 miljoner kronor. Men som en uppföljning av en labour force-undersökning har arbetsmarknadsstyrelsen = tillsammans med statistiska centralbyrån försökt skaffa sig en uppfattning om hur många människor det egentligen är, som kan komma i fråga för åtgärder av denna typ — arbetsvård och över huvud taget åtgärder för att ge dem sysselsättning. Många av dem är naturligtvis i dag sysselsatta, men vid en ytterligare åtstramning eller vid företagsnedläggelse på grund av omstrukturering m.m. skulle de alla komma i farozonen. Här är det fråga om siffror som verkligen kan göra oss bekymrade. Man kommer nämligen fram till att det rör sig om en kvarts miljon människor. De är i åldrarna 50—67 år, och såvitt jag har förstått saken rätt exkluderas människor med så pass grava handikapp att de till någon del skulle komma att bli pensionsfall. Mot denna bakgrund tycker jag, att både departementschefen och utskottet har framställt förutsättningarna för en omställning till annan sysselsättning på ett sätt, som egentligen inte står i god överensstämmelse med den verklighet som dessa människor möter. Vi får inte glömma bort att de småbrukare, som man nu talar om, bostadsmässigt är lokaliserade så, att det näringsliv som finns omkring dem är rätt ensidigt. Möjligheterna till sysselsättning med ett bibehållande av bostaden är verkligen inte stora. I närheten av de expansiva orterna och de expansiva områdena har sådan sysselsättning redan kunnat beredas. Där har man en typ av deltidsjordbruk, som kanske är vanligare än den typ av deltidsjordbruk som jordbruksministern nyss beskrev från denna talarstol. För de människor som genom lokaliseringspolitiska åtgärder eller på annat sätt har kunnat erbjudas kompletterande sysselsättning existerar detta problem egentligen inte så länge sysselsättningen är varaktig. Det existerar ju inte heller ur statsmakternas synpunkt, eftersom denna kategori faller ifrån på grund av inkomstprövning. Men huvuddelen av dessa människor har ännu svårare än de äldre friställda i Nyköping och Malmö 0. s. Vv. — om jag nu håller mig till dessa undersökningar. Då tycker jag att det är fel, för att inte säga hårt, att sätta gränsen så högt som vid 55 år, låt vara att jordbruksministern gjort det med detta sociala undantag. Jag medger att departementschefen inte i propositionen kan närmare ange hur han kommer att utforma kungörelsen, men departementschefen har hänvisat till de partiellt arbetsföra och menat, att den som är yngre än 55 år skulle kunna komma i fråga för det årliga omställningsstödet, om han kunde jämföras med denna kategori. Jag vore tacksam om jordbruksministern ville ytterligare utveckla sig hur han tänkt sig detta. Om det verkligen gäller partiellt arbetsföra, då borde det ju inte vara aktuellt med ett omställningsstöd av 400, 500 eller 900 kronor, utan då borde det till arbetsmarknadspolitiska insatser med arbetsvårdsåtgärder och allt sådant. Jag vore alltså tacksam om vi redan i detta skede kunde få litet mera kött på benen om hur det är tänkt. Jag tycker verkligen att det är grymt att ta detta stöd från dessa människor, som har haft det förut men som nu råkar vara några år yngre än 55 år. Utskottet skriver helt aningslöst i sitt utlåtande, att situationen och möjligheterna till omställning är sådana, att det inte finns något skäl att ändra på detta. Jag tycker nog att man i så fall knipit igen ögonen ordentligt inför den verklighet, som dessa människor möter. Det är ett tecken på en dålig samordning mellan jordbruksdepartementet å ena sidan och inrikesdepartementet å andra sidan, som har hela denna börda med den äldre arbetskraften över sig. Låt mig till sist, herr talman, ge uttryck åt en övertygelse mot bakgrunden av vad jag har sagt.

Jordbruksministern gjorde en jämförelse mellan textilarbetarna och dessa småbrukare, där han visade hur textilarbetarna hade upplevt otrygghet och måst lämna sin anställning. Ja, det är alldeles riktigt. Men skall vi göra någon som helst kvantitativ jämförelse, tror jag vi har svårt att hitta någon näringsgren, där man har i samma utsträckning som i jordbruket fått se hur kolleger tvingas lämna sin anställning och övergå till annan sysselsättning. Så länge det har funnits faktiska möjligheter, och vederbörande har sett en ljusare framtid, har den övergången varit relativt lätt för den enskilde. I dag är situationen väsentligt sämre, och jag upprepar: Vi kan inte tänka oss att åderlåta svenskt jordbruk på yngre arbetskraft i någon större utsträckning! Vill man allvarligt reducera den nuvarande numerären och ändå sikta på en uppbyggnad, kommer jag till att de man då har tänkt på måste vara de äldre, för vilka omställningen sannerligen inte är så lätt att göra i praktiken som utskottet har beskrivit det.